Herr talman! Johan Hultberg har ställt tre frågor till mig rörande handläggningstider för vapenlicens. För det första undrar Johan Hultberg när jag bedömer att det digitala ansökningsförfarandet kan vara på plats och tas i bruk. För det andra undrar Johan Hultberg hur jag ställer mig till förslaget om att inrätta en ny viltmyndighet och att även ge denna i uppdrag att handlägga ansökningar om vapenlicenser. För det tredje frågar Johan Hultberg mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att korta handläggningstiderna för vapenlicenser så att de i normalfallet inte överstiger 30 dagar. Handläggningstiderna för vapenlicenser är långa och varierar mellan olika polisregioner. Problemet har varit särskilt påtagligt i storstäderna. En av orsakerna till den senaste tidens långa handläggningstider har varit vapenamnestin som genomfördes under 2013. Under vapenamnestin lämnades det in många vapen, vilket är tillfredsställande. Hanteringen av dessa påverkade dock handläggningen av andra vapenärenden. De vapen som kom in under vapenamnestin är nu omhändertagna. Polismyndigheten har uppmärksammat problemet med alltför långa handläggningstider för vapenlicenser och vidtar åtgärder för att få en snabbare process. Det senaste året har handläggningstiderna också blivit kortare i flera regioner, däribland i Stockholm. Mer kan dock göras, och jag följer resultatet av de åtgärder som vidtas. Hanteringen av vapentillstånd är ett av många områden som behandlas inom ramen för polisens ombildning, som ett led i att effektivisera ärendeprocesser. Det förväntas leda till större enhetlighet, ökad nationell samordning och kortare handläggningstider. Under våren 2015 kommer ett första steg i ett digitalt ansökningsförfarande att införas i Polismyndigheten. Genom detta kommer färre ofullständiga ansökningar att behöva behandlas, och arbetsprocessen kan därmed göras kortare. Jaktlagsutredningen föreslog i ett delbetänkande år 2013 att en ny myndighet för jakt och viltförvaltning, Viltmyndigheten, ska bildas. Förslaget har remitterats. Endast 6 av 49 remissinstanser var positiva till att inrätta en viltmyndighet. Frågan om hur jakten ska organiseras framöver bereds inom Regeringskansliet. Utredningen hade inte till uppgift att överväga en överflyttning av ansvaret för handläggningen av vapenlicenser. Jag avser inte heller att initiera en sådan utredning. Regelverket kring vapenlicenser är ofta föremål för diskussioner och förändringar. Det är angeläget att regelverket är utformat på ett sätt som inte i onödan försvårar utövandet av verksamheterna inom jakt och sportskytte. Samtidigt måste detta regelverk och rutinerna för prövningen av ansökningar om licens vara utformade på sätt som förhindrar att vapen kommer till brottslig användning. Kortare handläggningstider får således aldrig prioriteras på bekostnad av den prövning som är nödvändig för att undvika att vapen missbrukas.

Herr talman! Det är kanske ödets ironi att statsrådets interpellationssvar, som handlar om för långa handläggningstider, inte besvaras inom stipulerad svarstid. Men jag tackar statsrådet för svaret och gläds över att statsrådet delar min uppfattning, att handläggningstiderna för vapenlicenser är för långa. Det är en bra utgångspunkt för den här diskussionen. Jag blir dock bekymrad över att ansvarigt statsråd inte ser behov av eller inte har någon vilja att vidta några ytterligare åtgärder för att komma till rätta med problemet. En bra vapenlagstiftning och en bra handläggning av vapenlicenser och andra vapenärenden är väldigt viktigt utifrån ett samhällsperspektiv. Det inser nog de flesta. Det handlar om att säkerställa att vapen inte kommer i fel händer och att vapen inte missbrukas. Det handlar om att säkerställa att Sveriges 300 000 jägare får möjlighet att förvalta våra vildstammar på ett bra sätt. Det handlar om att Sveriges många sport och fritidsskyttar ska ha möjlighet att utöva sitt intresse. Tillståndsärendena måste därför hanteras snabbt och effektivt. De långa handläggningstiderna är ett stort problem. Konkret handlar det bland annat om att unga jägare, som precis har tagit sin jägarexamen, inte får möjlighet att komma ut på jakt på grund av att de inte får den vapenlicens som behövs för att man ska kunna jaga. Det handlar om vapenhandlare som de facto lider ekonomisk skada för att de får stå för kapitalkostnaderna för sålda vapen, men som ännu inte har kunnat betalas och levereras. Det handlar om att vapenlicenser hinner löpa ut under tiden som förnyade ansökningar prövas. Sökande gör sig helt enkelt skyldiga till vapenbrott på grund av myndighetens saktfärdighet vid prövningen. Herr talman! Problemen kopplade till de långa handläggningstiderna för vapenlicenser är många, så det är viktigt att de avhjälps. Jag blir därför bekymrad när statsrådet inte ämnar vidta några ytterligare åtgärder för att komma till rätta med problemen, utan han nöjer sig med att följa resultaten av de åtgärder som vidtas. Statsrådet sa i sitt svar att mer kan göras. Ja, men varför då inte göra mer? Det är min fråga till statsrådet. Fjolårets statistik över handläggningstider för vapenlicenser är i mångt och mycket glädjande. På många håll i Sverige har handläggningstiderna blivit avsevärt mycket kortare, bland annat här i Stockholm. Men på andra håll, till exempel i Polisregion Syd - den polisregion där jag själv bor - har handläggningstiderna fortsatt att öka. Det är oerhört långa handläggningstider, bland annat i Skåne och Västra Götaland. De uppgår ibland till så mycket som 20 veckor. JO har uttalat att rimlig tid för att få ett ärende hanterat är 30 dagar. Diskrepansen mellan 30 dagar och 20 veckor är alldeles för stor. Detta måste man försöka att komma till rätta med. Herr talman! I sitt svar öppnar statsrådet upp för att det går att göra mer, men varför då inte göra mer? Varför inte se över dagens lagstiftning om hantering av vapenlicenser för att snabba på och skapa en bättre ordning som säkerställer en säker, snabb och effektiv prövning av vapenlicensärenden?
Herr talman! Låt mig först vara tydlig. Jag instämmer i Johan Hultbergs kritik av de långa handläggningstiderna. Efter åtta år av moderatledd regering är det pinsamt att handläggningstiderna inte har gått ned. Ni har haft åtta år på er. Sedan står du i riksdagens talarstol efter ett halvår och säger: Varför gör ni inte mer? Ja, Johan, du hade åtta år på dig då du kunde ha gjort någonting. Men nu har det faktiskt hänt saker. Vi har genomfört den största polisreformen i modern tid - åtminstone den största sedan 1965. I stället för att ha förfarandet att man tolkar reglerna och lagarna olika vid olika polismyndigheter ska det nu bli en enhetlig tillämpning. Precis som jag sa i mitt svar pågår arbetet med att införa en digital ansökan. Min förhoppning är - och det tror jag är Johan Hultbergs förhoppning också - att dessa åtgärder ska leda till att det blir rimliga handläggningstider för vapenlicenser. Skulle så inte bli fallet, då är jag inte främmande för att ge ett tydligare uppdrag till Polismyndigheten om enhetliga rutiner och kortare handläggningstider.
Herr talman! Jag är inte intresserad av att stå i kammaren och peka finger, utan vad jag är intresserad av är att komma till rätta med problemet, och det hoppas jag att vi kan ha en konstruktiv diskussion om. Men statsrådet har tydligen en annan ingång i den här frågan. Under alliansregeringens tid togs initiativet till den stora reform som statsrådet precis refererade till. Det var ju Alliansen som utredde hur man skulle kunna skapa en sammanhållen polismyndighet i hela Sverige för att få en enhetlig myndighet som behandlar alla medborgare på ett likartat sätt i hela landet och som har en mer effektiv organisation. Jag konstaterar att Alliansen tillförde stora resurser till polismyndigheterna. Vi fick fler poliser, och rättsväsendets alla delar stärktes. Det finns skäl för polisen att vara självkritisk, men vi måste också vara självkritiska från politiskt håll. Det kan jag som moderat gärna vara. Vi kunde säkert ha gjort mer under de åtta år vi hade möjlighet att påverka regeringspolitiken, men nu gäller det att blicka framåt och se vad ytterligare som kan göras. Därför är jag glad att Alliansen är på väg att i justitieutskottet ta fram ett tillkännagivande om att regeringen ska se över regelverket för hantering av vapenlicenser. Givet statsrådets svar är ett sådant tillkännagivande alldeles nödvändigt. Statsrådet har själv inte för avsikt att i dagsläget vidta några ytterligare åtgärder. Jag är också glad att miljö och jordbruksutskottet har förberett ett tillkännagivande om att en viltmyndighet ska inrättas. Då vore det, herr talman, rimligt att i det sammanhanget pröva möjligheten att en viltmyndighet skulle få uppdraget att hantera vapenlicensansökningarna. För egen del är jag inte säker på att det är en bättre ordning, men det är en ordning värd att pröva. Den situation vi har vad gäller hanteringen av vapenlicenser kräver att vi vänder på alla stenar för att hitta en bättre ordning och komma till rätta med de stora problem som vi har. Givet att regeringen dels får ett tillkännagivande från riksdagen om en viltmyndighet, dels får ett tillkännagivande om att se över regelverket för hantering av vapenlicenser vill jag fråga om statsrådet inte är beredd att utreda möjligheten att ge en viltmyndighet ansvaret för att även handlägga vapenlicenser. Det skulle jag mycket gärna vilja att statsrådet svarade på. Vid en översyn av lagstiftningen kan det till exempel handla om att se över möjligheten att Polismyndigheten får direktåtkomst till jägarexamensregistret. Det skulle i så fall kräva vissa justeringar i offentlighets och sekretesslagen samt i jaktförordningen. Man skulle också kunna titta på om inte vapenhandlare, som är auktoriserade och har genomgått en bra utbildning, skulle få möjlighet att lämna ut licenser vid byte av vapen inom samma vapenklass. Det finns en lång rad frågor som man vid en översyn av den nuvarande lagstiftningen skulle kunna titta på i syfte att snabba på handläggningstiderna och skapa en effektivare ordning än dagens. Jag vädjar till statsrådet att lämna valrörelsen bakom sig och i stället fokusera på att försöka komma till rätta med de utmaningar vi står inför.
Herr talman! Låt oss fokusera på det vi är överens om. Handläggningstiderna är för långa. De har varit för långa under lång tid. Jag tror inte att det är regelverket som är skälet till det. Jag menar att dagens lagar och regler är väl avvägda, men tillämpningen har varit olika i olika delar av landet, vilket lett till de långa handläggningstiderna. En indikator på att jag har rätt i det avseendet är att man i flera delar av landet klarat av att ha acceptabla handläggningstider trots gällande lagar och regelverk. Det ger vid handen att det snarare varit tillämpningen vid den enskilda polismyndigheten som varit problemet, inte regleringen och lagarna. Därför menar jag att det är rimligare att fokusera på det om man vill komma åt de långa handläggningstiderna. Jag är glad över att alla partier i Sveriges riksdag ställt sig bakom den största polisreformen i modern tid. Nu får vi samma tillämpning i hela nationen och därmed förhoppningsvis handläggningstider inom ramen för vad som är rimligt. Johan Hultberg frågar också om vi inte ska ha en utredning om en viltvårdsmyndighet som ska sköta detta och varför vi inte kan titta på det. Vi har just haft en utredning som tittat på det. Den har skickats ut på remiss. 49 remissinstanser har tittat på utredningen. Sex av dem tycker i likhet med Johan Hultberg att vi ska göra en ändring. De övriga har en annan uppfattning. Det är ett tydligt remissutfall. Även det ger vid handen att om man verkligen vill komma till skott och ordna upp det här, som är ett reellt problem för många sportskyttar och jägare som inte får ut licenserna i tid, då är det snarare enhetliga riktlinjer och handläggning som vi ska åtgärda, inte göra nya utredningar som skulle ta mycket lång tid och leda till oklart resultat.
Herr talman! Jag delar fullt ut statsrådets förhoppning att den nya sammanhållna Polismyndigheten, som alliansregeringen tog initiativ till, ska leverera snabbare och effektivare och ha en mer enhetlig hantering av vapenlicensansökningarna. Det är min absoluta förhoppning, men jag tycker att det är oklokt att stänga dörren till andra, kanske bättre, ordningar. Jag konstaterar att justitieutskottet så sent som i går landade i att en majoritet vill göra ett tillkännagivande om att nuvarande lagstiftning om hantering av vapenlicenser ska ses över. Jag konstaterar också att en majoritet i miljö och jordbruksutskottet kommit fram till att en viltmyndighet bör inrättas. Herr talman! Jag utgår naturligtvis från att statsrådet och regeringen kommer att följa riksdagsmajoritetens vilja, respektera Sveriges högsta beslutande organ och hantera tillkännagivandena som kommer från riksdagen på ett rimligt sätt, det vill säga ta dem på allvar och leverera det som riksdagen så att säga beställer. När det gäller en viltmyndighet föreslog utredningen det. Då står statsrådet och raljerar över att det var en förkrossande majoritet av remissinstanserna som inte ville ha en sådan ordning. Jag kan konstatera att de remissinstanser som ställde sig positiva var de som påverkas av jaktfrågorna allra mest - markägarna, brukarna, jägarna. Alla de ville se en viltmyndighet eftersom de inte tycker att nuvarande ordning med Naturvårdsverket fungerar särskilt bra. En majoritet av Sveriges riksdag och de som berörs mest av dessa frågor är positiva till en viltmyndighet. Jag utgår, herr talman, från att Ygeman, liksom övriga statsråd, kommer att följa de tillkännagivanden som riksdagen gör.
Herr talman! Samarbetsregeringen är naturligtvis konstruktiv, lyssnar på och vill föra samtal med riksdagen. Men jag tänker inte sälla mig till dem som tror att konkreta samhällsproblem löses av nya utredningar och nya myndigheter. Jag tycker att det är ett fattigdomsbevis att man efter åtta år vid makten inte klarat av att lösa problemet, inte klarat av att föra utvecklingen framåt, och nu har som främsta förslag nya utredningar och nya myndigheter. Det kommer inte att lösa problemet. Vi har ett reellt problem. Vi har för långa handläggningstider. Det drabbar jägare. Det drabbar sportskyttar. Vi har gjort en enorm reform från årsskiftet, som jag och interpellanten varit överens om. Låt den nu få verka så att vi får kortare handläggningstider och så att de som har sportskytte eller jakt som hobby kan utöva dem utan onödig byråkrati.